Herr talman! Återigen har vi fått ett borgerligt regeringsförslag som omfördelar och ger ytterligare lättnader till de grupper som redan i dag i stor utsträckning kan styra sina inkomster och därigenom också utnyttja de många möjligheter till minskning av beskattningen som skattesystemet erbjuder. Detta skall ses mot vad som gäller för vanliga lönearbetargrupper, som skattesystemet drabbar direkt, utan att ge några möjligheter till sådana styrningar eller lättnader. De borgerliga regeringspartierna har i skattepolitiken hela tiden drivit en linje som har varit av den karaktären att skattesystemet skall underlätta för dem som har höga inkomster och som vill spekulera, medan de som arbetar på vanligt sätt för att försörja sig skall drabbas hårdare. Det här förslaget är en del i den politiken. Möjligheterna att via skattesystemet utjämna skillnaderna i inkomst — det är ju avsikten med den progressiva statsskatten — har systematiskt urholkats av de borgerliga. Det är naturligtvis också fallet när man vill slopa den s.k. dubbelbeskattningen i icke börsnoterade företag. Det är klart att en del av dessa företag kan behöva stöd. Men såvitt jag förstår är det en förhållandevis liten del av de företag som egentligen behöver stöd som nu får möjligheter till generella lättnader. Därför finns det ingen anledning att gå just den vägen att generellt genomföra lättnader för de icke börsnoterade företagen. Inte nog med att man får den effekten, det stimulerar dessutom de s.k. tillväxtbolag som egentligen inte har någon annan ambition än att tjäna snabba pengar. Det är en typ av företag som snabbt sprider sig här i landet. De kommer från USA och ställer inte på något sätt krav på att ha en produktion som bas. Syftet är en hög avkastning, och spekulationsinriktade kapitalplacerare har bara en hög och snabb avkastning som målsättning. Jag vill påstå att det inte är mer spekulation vi behöver ha i vår ekonomi, utan tvärtom avsevärt mindre av detta osunda inslag i den kapitalistiska ekonomin. Ett av elementen i den ekonomiska krisen är bl.a. att det råder en alldeles för omfattande spekulation. Det satsas inte på produktiva investeringar, därför att det lönar sig i allra högsta grad att spekulera. Därför finns det heller inga skäl, enligt vpk:s mening, att införa de nya skattereglerna som i än högre grad stimulerar spekulationen. Det är på såväl principiella som fördelningspolitiska grunder som vi avvisar regeringsförslaget. Detsamma gäller också regeringens förslag till ändring av förmögenhetsbeskattningen. Vi anser inte att det finns någon anledning att lindra förmögenhetsbeskattningen, oberoende av vilken form av ägande det gäller. Generellt är vår politik att man bör beskatta stora förmögenheter hårdare. Av sådana skäl kräver vi också att den s.k. Annell-lagen och reglerna om rätt till skattereduktion vid inkomstbeskattning för erhållen aktieutdelning avskaffas. Vi anser att de tidigare införda reglerna — de förstnämnda av socialdemokraterna, om jag inte minns alldeles fel, och de andra av de borgerliga regeringarna — är ett led i, som jag sade tidigare, omfördelningsprincipen, den princip som gör att de som jobbar för sitt levebröd får betala skatt, medan de som spekulerar får lindringar. Av dessa orsaker vill jag yrka bifall till vkp-motionen och ger därmed Bo Forslund möjligheten att rösta med vårt förslag.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 65 behandläs flera frågor angående företagsbeskattningen, frågor som aktualiserats dels genom proposition 191, dels genom ett stort antal motioner. I propositionen föreslås bl.a. ändring i lagen om utdelning på icke börsnoterade aktier och i lagen om statlig förmögenhetsskatt. Syftet med de framlagda förslagen är att underlätta de mindre och medelstora företagens försörjning med riskkapital. Således föreslås att dubbelbeskattning av utdelad vinst i icke börsnoterat aktiebolag lindras genom att avdrag medges med 70 26 av utdelat belopp. Avdragsrätten tillkommer aktiebolag som driver rörelse, jordbruk eller skogsbruk. Vissa begränsningar i avdragsrätten föreslås dock. Avdrag medges inte för utdelning som tillfaller företag som är frikallade från skattskyldighet, och det årliga avdragsbeloppet får inte vara över 15 90 av aktiekapitalet och sammanlagt inte överstiga 700 000 kr. Genom detta avdrag kommer skatten på den vinst som ligger till grund för avdraget att halveras. Utdelning av vinst och vinstuttag i form av lön medför då i stort sett samma skatteoch avgiftsbelastning. I propositionen föreslås också en ändring i förmögenhetsskattereglerna, som innebär att aktier i alla rörelsedrivande aktiebolag som inte är börsnoterade får värderas enligt de i allmänhet förmånliga regler som gäller för familjeföretag. Dessa sistnämnda regler träder i kraft vid 1983 års taxering. Avdragsreglerna vid utdelning tillämpas först vid 1984 års taxering. I propositionen understryks vikten av att verksamheter som bedrivs i småföretag stimuleras och att småföretagen snabbt ges möjlighet att på rimliga villkor dra till sig nytt riskkapital. En av de viktigaste uppgifterna härvidlag är att se till att beskattningsreglerna är utformade på ett lämpligt sätt. Förslaget i propositionen innebär, som jag nyss sade, en betydande lättnad i dubbelbeskattningen av utdelad vinst och även en lindring av förmögenhetsbeskattningen av aktier i berörda bolag. Trots dessa åtgärder föreslår moderata samlingspartiet i motionen och i den till utskottsbetänkandet fogade reservationen åtgärder som går en bit längre. Det är kanske inte så lätt att känna sig nöjd när man står i opposition och det är valår. Men lägg märke till vad jag nyss sade: Förslagen i propositionen innebär väsentliga förbättringar. Vi skall också lägga märke till att detta förslag har lagts fram sedan moderaterna lämnade regeringen. Enligt utskottets uppfattning måste förslaget i propositionen ses som ett provisorium. Dubbelbeskattningsproblematiken är föremål för fortsatt övervägande inom kapitalvinstkommittén, medan företagsskattekommittén enligt sina direktiv har att undersöka vad som kan göras för att underlätta familjeföretagens försörjning med riskkapital. Som departementschefen framhåller kan det finnas anledning att, i samband med att sistnämnda kommitté redovisar sina överväganden angående arvsoch gåvobeskattningen, åter ta upp förmögenhetsbeskattningen till behandling. Utskottet förutsätter att så kommer att ske. När man läser denna skrivning och den moderata reservationen ställer man sig frågande till vad som egentligen är orsaken till att moderata samlingspartiets representanter i utskottet har reserverat sig. Skillnaden är inte stor, och jag måste säga att viljan till samförstånd inte är särskilt stor då man anser att man har ett behov av att reservera sig trots den mycket begränsade skillnaden mellan utskottets uttalande och den begäran man har i reservationen. Som jag sade är det en del andra frågor som också behandlats i utskottets betänkande. Beträffande skattereduktionen för aktieutdelningar finns motioner i båda riktningar. Utskottet har stått fast vid sin tidigare ståndpunkt och avstyrker motioner från både moderaterna och vpk. Beträffande aktier som gåva fasthåller utskottet också vid sin tidigare ståndpunkt att gåvor som är lätta att realisera inte skall vara skattefria. Till den kategorin hör aktier. Utskottet avstyrker således motionsyrkandet. Ett annat avsnitt i utskottets betänkande berör pågående arbeten till fast pris. Riksdagen beslutade förra våren hur pågående arbeten i byggnadseller anläggningsrörelse och hantverkseller konsultrörelse skulle behandlas i skattehänseende. Redan då rådde en viss tveksamhet beträffande bygghantverksföretagen. I motioner, skrivelser och vid uppvaktningar har framhållits att bygghantverksföretagen i många fall i princip har samma kostnadsstruktur som byggnadsföretagen och att de vid pågående arbeten till fast pris står samma risk som byggnadsföretagen och därmed har samma reserveringsbehov. Utskottet har efter ingående prövning tillmötesgått kraven och föreslår nu att hantverksrörelse jämställs med byggnadsoch anläggningsrörelse. Beträffande de rena konsultföretagen föreslås däremot ingen ändring. T utskottsbetänkandet behandlas också ett par motioner där det krävs att egenföretagaren skall ha rätt att dra av egna pensionsförsäkringspremier i förvärvskällan och inte som nu under allmänna avdrag. Frågan har behandlats tidigare och är komplicerad. Ett avdrag i förvärvskällan kan medföra en betydande minskning av socialförsäkringsförmånerna. Utskottet understryker dock vikten av att företagare och löntagare behandlas likartat och föreslår att frågan skall prövas. Ytterligare ett antal motionsyrkanden föreligger, men jag skall inte beröra dem alla. Jag skall bara beröra ett, och det är motionen angående arbetsrättsligt skadestånd. Motionsyrkandet har också följts upp i en reservation, denna gång av samtliga s-ledamöter i utskottet. Som Bo Forslund sade prövades frågan redan förra våren av riksdagen. Skatteutskottet avstyrkte då en liknande motion med hänvisning till att den berörda frågan var föremål för uppmärksamhet i arbetsrättskommittén. Bo Forslund sade att man inte behövde avvakta resultatet av kommitténs arbete. Utskottsmajoriteten har ansett att man bör vänta och se resultatet av kommitténs arbete, innan man tar ställning i frågan. Detta gör att utskottet också nu liksom förra året föreslår kammaren att avslå motionskravet. Det är en gammal praxis i riksdagen sedan många år tillbaka att vi avvaktar resultatet av utredningsarbetet innan vi tar ställning, om man håller på att utreda eller utvärdera en fråga. Vi har inte någon anledning, anser majoriteten, att frångå den principen i denna fråga heller. Jag vill gärna uttala min glädje över den enighet som i stort sett präglat utskottet vid behandling av de frågor som berörs i detta betänkande. Detta vittnar om förståelse och respekt och inger vissa förhoppningar om framtiden. När det gäller de inlägg som har gjorts i dag i debatten visar det sig att det inte är så väldigt stora motsättningar. Med anledning av vad Bo Forslund sade vill jag bara säga att jag redan redogjort för min uppfattning i frågan. Jag har inte mer att tillägga. Sedan till Knut Wachtmeisters inlägg. När man läser utskottsbetänkandet och reservationen finner man att det är en ytterst liten skillnad. Men man blir något förvånad över att det skall vara nödvändigt att reservera sig på väsentliga punkter. Så positivt är det utskottsbetänkande som vi här har att behandla. Vad beträffar Tommy Franzéns inlägg vill jag säga att vi i dessa frågor har olika uppfattning. Tommy Franzén för det vanliga resonemanget att en lättnad i företagsbeskattningen innebär detsamma som att man skulle underlätta för dem som har höga inkomster. Jag tror att det finns anledning för Tommy Franzén att något se på hur förhållandet är när det gäller inkomstfördelningen i vårt samhälle.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
Herr talman! Även om propositionen är ett steg i rätt riktning, är det naturligt att man försöker rätta till de skönhetsfel som den är behäftad med. Stig Josefson påstår att vårt förslag är någon form av valfläsk. Det påståendet kaninte vara särskilt väl underbyggt, eftersom det knappast kan vara valfläsk att slå vakt om företag som har vinster på över 700 000 kr. Vi slår vakt om företagsamheten, eftersom de två spärregler som finns i propositionen är ägnade att passivera kapitalet. Vi stöder oss bl.a. på riksskatteverkets remissyttrande, som beträffande de två begränsningsreglerna säger att förslaget i och för sig torde kunna genomföras men torde komma att medföra betydande praktiska och kontrolltekniska svårigheter och dessutom strider mot systematiken i den nuvarande skatterättsliga lagstiftningen. Vidare anför riksskatteverket att det inte finns någon garanti för att man uppnår de önskade stimulanseffekterna. I förslaget finns nämligen, säger riksskatteverket, inte något krav på att de obeskattade medlen skall utdelas. Det saknas således begränsningsregler för hur de obeskattade medlen skall utnyttjas. Sådana måste anses nödvändiga. Utan sådana kan regeln, sett bl.a. ur ett längre tidsperspektiv, få icke önskvärda effekter, såsom att de obeskattade medlen ackumuleras som passivt kapital i bolagen. Det är just denna risk för passivering av det arbetande kapitalet som vi har vänt oss mot när vi har skrivit vår reservation.
Herr talman! Stig Josefson försöker framställa regeringsförslaget i en annan skepnad än den som det egentligen har. Han talar så varmt om att det finns ett behov av att stödja de icke börsnoterade företagen, eftersom de tar risker. Skulle det förhållandet att man tar en risk utan vidare leda till att man får en skattelindring, vill jag påstå att man också i helt andra sammanhang skulle kunna överväga att lindra beskattningen. När jag talade om dem som har höga inkomster och om dem som spekulerar gjorde jag en mycket kortfattad — jag medger det — sammanfattning av vad den borgerliga skattepolitiken har inneburit under de år som ni har haft möjligheter att härja med dess hjälp. När det gäller det nu aktuella fallet sade jag inledningsvis att förslaget i praktiken inte innebär något annat än att regeringen med de generella lättnaderna i dubbelbeskattningen av aktiebolag ger ytterligare lättnader till grupper som i dag har mycket goda möjligheter att styra sina inkomster. Stig Josefson kan väl ändå inte bestrida att det gäller en grupp av människor som genom att de kan göra aktieköp i de egna företagen inte bara tar risker, utan framför allt till fullo kan utnyttja systemet. Även om de nu har förhållandevis låga inkomster rent deklarationsmässigt, lever de ofta inte på den nivå där deras deklarerade inkomster ligger. De lever på en helt annan nivå — en nivå som vanliga lönarbetare här i landet inte skulle drömma om att nå. De grupper det gäller ges genom förslaget möjligheter att utnyttja marginalskattesänkningarna och att undvika ett ökat avgiftsuttag, exempelvis till följd av de nyligen antagna reglerna om beräkningen av ATP och sjukförmåner. Ett annat sätt är att styra inkomsterna till utdelning på aktier i egna bolag. Förslaget får naturligtvis ett större värde för denna grupp, också med hänsyn till den kommande marginalskattesänkningen och hur den skall finansieras. Jag vill påstå att förslaget är ett led i den omfördelningspolitik som de borgerliga partierna verkligen har visat prov på. När man studerar centerns skattepolitik blir man benägen att säga att centerns tal är en sak, dess praktik något annat. Centern uppträder här alltså som en ulv i fårakläder.
Herr talman! Jag vidhåller vad jag sade i mitt första inlägg, att situationen för företagen ingalunda är så gynnsam som Tommy Franzéns anförande ger en antydan om. Jag tycker att de senaste årens många besvärligheter för näringslivet borde ha givit även Tommy Franzén en bild av att det ingalunda är så lysande att vara företagare som man kan få intryck av när man lyssnar på honom. När det sedan gäller Knut Wachtmeister vill jag säga att det är en närmast hårfin skillnad mellan skrivningarna i reservationen på s. 28 och i majoritetsskrivningen på s. 12 i betänkandet, när det gäller fortsatt uppmärksamhet på frågorna om dubbelbeskattning och aktievinster. Båda slutar med att man kommer att följa dessa frågor med uppmärksamhet också i fortsättningen. I betänkandet pekar man, som jag sade i mitt förra anförande, direkt på vilka utredningar som kommer att uppmärksamma det. : Vi skall också lägga märke till att moderata samlingspartiet självt har medverkat i regeringsställning. Då hade man inte dessa förmåner. En ändring har gjorts som även Knut Wachtmeister erkänner är ett steg i rätt riktning. Men trots detta finner man ett behov av att gå ett steg längre än vad propositionen innebär. Detta reagerar jag emot. Jag anser det beklagligt att man inte här kan känna större samhörighet och enas om den linje som ändå är ett steg i den riktning som även moderata samlingspartiet har uttalat sig för, ett steg som är längre än moderaterna lyckades uppnå under den tid de medverkade i regeringen.
Herr talman! När man lyssnar på Stig Josefson, kan man få för sig att företagen helt plötsligt skulle gå väldigt lysande om vi genomförde denna lättnad i dubbelbeskattningen. Men detta är faktiskt inte det första förslaget om lättnader som ni har genomdrivit under dessa år. Detta är bara ett av många förslag. Fortfarande hör man Stig Josefson klaga över att det går dåligt för företagen. Borde inte eftertankens kranka blekhet säga honom att det kanske inte är skattebestämmelserna som är orsaken till att företagen går dåligt. Det är något annat element i den kapitalistiska marknadshushållningen som gör att småföretagen har det svårt. Kanske den monopolism som har spritt sig i detta samhälle är grundorsaken till att dessa företag har svårt att överleva. Det beror inte på något skattesystem eller, som man många gånger påstår, på att arbetare och tjänstemän har för bra betalt i detta land.
Herr talman! Jag har aldrig sagt att det skulle gå bra för företagen, om vi gör dessa ändringar. Jag har inte heller sagt att alla företag har det besvärligt. Jag är medveten om att det finns skillnader mellan företagen. Vi har företag som går bra, vilket är glädjande. Men en del företag har haft och har vissa besvärligheter. Detta vill jag påpeka för Tommy Franzén. Även han borde ha uppmärksammat den kris som svenskt näringsliv befinner sig i. I sitt anförande gav Tommy Franzén en felaktig bild av vilka förutsättningar som svenska företag arbetar under.

Herr talman! Jag vill i egenskap av motionär beröra frågan om beskattningen av det arbetande kapitalet i företagen. Detta problem har accentuerats ytterligare genom de höjda taxeringsvärdena. De tre borgerliga partierna har vid flera tillfällen deklarerat att det framstår såsom angeläget att ändra skattebestämmelserna vad gäller det arbetande kapitalet. Så sent som förra året lade företagsskattekommittén fram ett delbetänkande, där de tre partierna var eniga om att skatten på det arbetande kapitalet skulle försvinna. Den moderata representanten i utredningen, Bo Lundgren, ville också inbegripa skogsbruket under denna reform, men detta motsatte sig som bekant centeroch folkpartirepresentanterna. Redan detta var märkligt, men det framstår som ännu mera märkligt att regeringen nu inte ens har velat gå så långt som de egna representanterna i utredningen förordat. Besvikelsen över att man inte har tagit med slopandet av skatten på arbetande kapital är stor ute bland de mindre och medelstora företagen. Företagarorganisationerna har under mycket lång tid haft just denna fråga som en av de viktigaste önskemålen när det gällt att uppnå en mera näringsvänlig och sysselsättningsskapande politik. Det är givetvis helt orimligt att vi i detta land skall beskatta t.ex. byggnader och maskiner, som ger arbete och sysselsättning. Detta gäller inte minst i ett läge när behovet av expansion och ökad sysselsättning är stort. Vi har under många timmar och dagar i denna kammare diskuterat frågan om arbete och sysselsättning, inte minst för ungdomen. Vi har vidare debatterat och behandlat olika former av stödåtgärder för företag och branscher som befinner sig i kris, också detta för att klara sysselsättningen. Vi har beslutat om åtskilliga miljarder kronor i stöd till krisbranscher. Det är djupt beklagligt att riksdagens majoritet nu inte är beredd att fatta ett konstruktivt beslut, som småföretagen har väntat på mycket länge och som skulle innebära en positiv satsning på just dessa företag. Jag vill i och med detta inte underskatta de åtgärder i positiv riktning som regeringen vidtagit och föreslagit i övrigt. Att jag anser att just skattereformen när det gäller det arbetande kapitalet är så viktig, beror på att jag kommer från ett län där denna fråga har intagit en framskjuten plats bland företagen under mycket lång tid. I Jönköpings län fanns enligt Företagareföreningens senaste statistik ca 10 650 företag inom tillverkningsoch servicenäringarna. Av dessa har ca 10 300 företag upp till 50 anställda. Detta är en mycket stor del av hela antalet företag. Företagen med upp till 50 anställda sysselsätter över 50 20 av totala antalet anställda inom tillverkningsoch servicenäringarna. I länet finns ett par kommuner som inte har något företag med över 200 anställda och flera kommuner som inte har något företag med över 500 anställda. Den framtida utvecklingen och sysselsättningen inom många små orter är helt beroende av hur de mindra familje:. :retagen kan utvecklas. Möjligheten för människorna att leva kvar på sin ort, liksom tryggheten i arbetet, är beroende av just detta. Det är därför helt nödvändigt att näringspolitiken och skattepolitiken utformas i positiv riktning när det gäller familjeföretagen. De rent orimliga effekter kapitalbeskattningen får nu är därför en mycket mycket viktig fråga. Det är intressant i sammanhanget att hänvisa till vad statssekreterare Bengt Westerberg säger i senaste numret av SAF-tidningen, där han bl.a. pekar på att lönsamheten inom företagsamheten måste öka. Vi måste i dagens läge satsa på åtgärder som är naturliga och framåtsyftande. Att via skattesystemet brandskatta dessa företag på kapital, som behövs för att användas i produktionen och i soliditetssammanhang, motarbetar just en sådan sysselsättningsstimulans. Att socialdemokraterna inte går med på de åtgärder det här gäller är förståeligt. Det ligger ju i linje med socialdemokratisk näringspolitik att ta ut pengar från företagen för att sedan genom olika samhällsåtgärder styra kapitalet utifrån en sann socialistisk idé. Fonderna är ju ett klart led i denna riktning. Men att centern och folkpartiet, trots tidigare utfästelser, nu sviker är allvarligt när det gäller förtroendet för en borgerlig småföretagarpolitik. Stig Josefsons uttalande om att det inte är någon skillnad i synen på den här frågan förefaller märkligt. Jag måste fråga centeroch folkpartirepresentanterna om de verkligen håller fast vid tanken på slopande av skatten på det arbetande kapitalet. Utskottets motiv beträffande denna fråga tyder på en märklig beslutsvånda. Man förutsätter att frågan åter skall tas upp till behandling. Men nog är det olyckligt att ännu en gång skjuta på ett positivt och konstruktivt beslut i ett läge när vi behöver framåtsyftande åtgärder. Jag ber med detta att få yrka bifall till den moderata reservationen.
Herr talman! Om den första punkten i Göte Jonssons motion har jag redan fört en debatt med Knut Wachtmeister, och jag har ingen anledning att fortsätta den.

Vi ser nu ånyo hur man ändrar ståndpunkt sedan man väl hamnat i oppositionsställning. Det hedrar utskottsledamöterna från moderata samlingspartiet att de inte har följt upp den biten av motionen.
Herr talman! Det allvarliga i det läge där vi nu befinner oss är att just det problem som jag har pekat på ytterligare förvärras genom att man i riksdagen inte är i stånd att fatta ett positivt beslut om slopande av skatt på det arbetande kapitalet. Jag fick inte något svar av Stig Josefson på min fråga: Står centern och folkpartiet fortfarande fast vid tanken att man skall slopa skatten på det arbetande kapitalet i företagen? Varför har man då inte kommit fram till ett beslut nu? Det måste väl ändå vara viktigt att vi i det skede där vi nu befinner oss, sysselsättningsmässigt och näringspolitiskt sett, kan ta ett konstruktivt beslut, som småföretagen frågat efter under väldigt lång tid. Den här frågan har ju utretts ganska länge. Vi bedriver inte någon valpropaganda i denna fråga. Stig Josefson kan titta i moderata näringspolitiska program sedan mycket lång tid tillbaka. Där har vi klart fört fram just det här kravet när det gäller kapitalbeskattningen. Under trepartiregeringens tid arbetade man i utredningen just i riktning mot att få fram ett sådant här konstruktivt förslag. Jag har verkligen skäl att fråga: Varför kan inte regeringspartierna i det här läget sluta upp bakom vår linje när det gäller det arbetande kapitalet?
Herr talman! Det finns en skillnad här. I utskottsbetänkandet står att man skall följa denna fråga och förväntar att den tas upp till behandling på nytt. Inte heller moderata samlingspartiet har i motioner eller reservationer begärt något omedelbart beslut, utan man har begärt att frågan skall återkomma. Det är skillnad i fråga om vad som skall återkomma, om man begär ett konkret förslag eller om man förutsätter att förslaget skall komma upp på nytt. Vi kommer inte ifrån att moderata samlingspartiet har deltagit i regeringen utan att ha någon avvikande mening i dessa frågor. När det nu läggs ett förslag som är rätt betydelsefullt vill man gå ännu en bit längre, och det är det jag har reagerat mot.
Herr talman! Jag måste ändå understryka att det är stor skillnad mellan att följa en fråga och att fatta ett fast beslut som innebär att man begär ett förslag i den här riktningen. Det måste väl vara helt klart i det här sammanhanget.

Herr talman! Den beryktade svångremmen har inte kommit till användning för alla grupper i samhället. Några har inte fått några försämringar alls under de svåra åren utan har i stället fått kraftiga förbättringar. Ofta gäller det sådana som redan haft det hyggligt förut. En av dessa grupper är skogsägarna. Den proposition som nu lagts om skogsinkomsternas beskattning går ytterligare ett steg på den vägen. Några av de skattelättnader som genomförts för skogsägarna har varit — skulle jag vilja säga — direkt stötande. Andra har bara stridit mot alla tidigare fastlagda skatteprinciper. De borgerliga regeringarnas alibi för att genomföra de olika skattelättnaderna har genomgående varit att skattesystemet hindrade skogsägarna att vidta de avverkningar som av andra skäl varit önskvärda, ja, rent av nödvändiga. Nu har skattelindringarna inte fått den effekt som regeringen önskat. En del skogsägare har ändå inte avverkat och resultatet har blivit brist på råvara, utslagna industrier, färre arbetstillfällen och ett kraftigt bakslag för exportinkomsterna. Vi reservanter hävdar att skattesystemet måste få en annan utformning för att den avverkningsbara råvaran också skall avverkas. Som det nu är kan de skogsägare som inte är beroende av skogens avkastning bara låta den stå kvar som en sparbössa. De skattemässiga favörerna har ju inte blivit sämre för att man dröjt utan ständigt bättre. Enligt vår uppfattning måste därför skogsbeskattningen på sikt göras om så att det kostar något att inte avverka den avverkningsbara skogen, alltså någon form av preliminär tillväxtbeskattning. Då en sådan tar tid att genomföra, föreslår vi att man provisoriskt skall lösa frågan genom att höja skogsvårdsavgiften och ge motsvarande stöd till återställningsåtgärder efter en avverkning. I reservation 1 hemställer vi att riksdagen hos regeringen begär förslag i den riktning jag här anfört. I reservation 2 tas avsättningarna till skogskonto upp. Hösten 1981 genomförde den borgerliga majoriteten den orimliga bestämmelsen att man på skogskonto får sätta in högre belopp än nettot på skogslikviderna. På försäljningar av rotposter kan hela försäljningslikviden få sättas in på skogskontot, trots att varje sådan rotpost med säkerhet också har dragit med sig avdragsgilla kostnader av olika slag, exempelvis stämplingskostnader. När det gäller s.k. leveransvirke är missförhållandena ännu värre. Av likviden för leveransvirke får 75 90 avsättas på skogskonto. Alla som känner branschen något vet att avverkningsoch drivningskostnaderna genomsnittligt uppgår till mycket mera än kvarvarande 25 76. Dessa kostnader är givetvis avdragsgilla. I själva verket får alltså skogsägaren på skogskonto sätta in underskott eller inkomster från andra förvärvskällor och få uppskov upp till tio år med att erlägga skatten på helt andra inkomster än från skogsbruket. Detta strider helt mot det ändamål för vilket skogskontona tillkommit. Det ändamålet var ju att åstadkomma en inkomstutjämning mellan åren då en skogsägare under ett år avverkade mera än ett års tillväxt. Nu har det i stället till stora delar blivit ett allmänt skatteuppskovskonto. Vi yrkar därför att insättningarna återförs till sin ursprungliga nivå, 60 90 för rotposter och 40 26 för leveransvirke och egna uttag. I den mån avverkningarna skett på grund av insektsangrepp eller andra olyckor är vi beredda att acceptera högre procentsatser eller 80 resp. 50 90. I fråga om skogsbilvägar föreslår regeringen och utskottsmajoriteten att dessa som helhet skall betraktas som en driftkostnad som under en tioårsperiod skall få avskrivas helt. Enligt nuvarande regler får endast tre fjärdedelar skrivas av och en fjärdedel skall anses vara av grundförbättrande natur. Enligt dagens rättsläge får avskrivning bara ske med 5 9 årligen. Kostnaderna för vägen får alltså skrivas av på 20 år. Vi reservanter menar att skogsbilvägarna nu byggs med sådan standard att den varaktiga värdehöjningen på fastigheten minst uppgår till den fjärdedel av vägens anläggningskostnad som nu betraktas som grundförbättring. Vi är dock beredda att acceptera en förkortning av den tid som återstående 75 Yo får avskrivas på, därför att denna del ju har sin största användning i anslutning till avverkningar i samband med anläggandet. I reservation nr 5 yrkar vi avslag på propositionens och utskottsmajoritetens förslag om att skogsägare som förvärvat tillskottsskog i vissa fall skall kunna få värdeminskningsavdrag även om ägaren före ikraftträdandet av de nya reglerna förbrukat sina avdragsmöjligheter. Dels strider förslaget mot principerna att avdraget skall beräknas på förvärvskällan som helhet, dels gör det orättvisan ännu större i denna den märkligaste av beskattningar. Varför är då den år 1979 beslutade permanenta skogsbeskattningen så märklig? Jo, därför att man varaktigt befriade självfallet beskattningsbara inkomster från en stor del av skattebeläggningen. Tillväxten under innehavstiden är en sådan självklar inkomst, men reglerna av år 1979 fastslår att av en rotpost skall 50 26 av likviden betraktas som ett kapitaluttag och att av leveransvirke skall 30 96 anses vara kapitaluttag och därmed vara befriat från skatt. Detta är en schablon som skall tillämpas, även om hela avverkningarna består av tillväxt. Men denna schablon får bara tillämpas intill dess att 50 90 av det ingående värdet förbrukats. Därefter skall det bli full skatt, även om ingående förråd — alltså mera än tillväxten — avverkas. Det ligger i sakens natur att avverkningarna efter det att gränsen för schablonen uppnåtts blir mycket små. Efter en viss tid upphör givetvis avverkningarna, om inte ägaren är i behov av pengar. Den här typen av skatteregler medför givetvis ett stort skattebortfall för samhället och motsvarande skattevinst för skogsägaren men skapar på sikt också brist på råvara. När dessa skatteregler genomfördes hävdade regeringen, liksom då också utskottsmajoriteten, att det rörde sig om en teknisk omläggning och att skattebortfallet så småningom skulle kompenseras. Med den erfarenhet vi nu har vågar jag med säkerhet säga att skattevinsterna för skogsägarna blir varaktiga. Det blir ytterst få avverkningar som kommer att beläggas med full skatt, och vid varje ägarskifte genom köp skapas ett nytt ingångsvärde som medger den nye ägaren att återigen få den schablonmässiga skattebefrielsen. Och när något oförutsett inträffar, som gör att man riskerar att få betala vanlig skatt på avverkningarna, skyndar regeringen eller utskottsmajoriteten att införa specialregler. Så är fallet med den nu aktuella propositionen. Så skedde i vintras när det gällde gåva eller köp vid förvärv under 1981.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

Herr talman! Marginalskattenivån har alltid använts som ett argument när det gällt att ange varför skogsägare inte avverkar. Men man har aldrig, mig veterligt, på senaste tiden presenterat någon utredning om var marginalskatterna egentligen ligger hos de skogsägare som avverkar. Med de regler som vi har haft sedan 1979 kan detta med marginalskatterna icke vara något som helst problem. Om man får ett 50-procentigt avdrag, när man stämplar en rotpost omedelbart — man har haft 5 26 extra ändå ett tag nu — och trots detta inte avverkar, så kan det ju inte gärna vara marginalskatterna som är problemet, utan det måste vara någonting annat. Det är helt enkelt på det sättet att det skapats så pass hyggliga regler när det gäller att sätta av pengarna framöver att man tror att man får det ännu bättre vad det lider. Därför vågar jag påstå att det system som genomfördes 1979 i all rimlighets namn måste hindra avverkningar. Det bör gå till dess att man kommer upp till 50-procentsnivån — då betalar man väldigt litet i skatt. När man kommer över avverkning av halva värdet, så får man betala full skatt, även om man gör stora uttag. Då kommer det att vara hindrande. Hela det system som genomfördes 1979 måste vara avverkningshämmande på något sätt. Detta system måste avskaffas och ersättas med någonting annat. Bo Lundgren har konstaterat att vi har en avverkning som är ungefär 10 miljoner skogskubikmeter för låg. På något sätt måste vi alltså hitta ett skattesystem där man, även om man inte avverkar, ändå tvingas att betala en preliminär skatt på tillväxten. Någon annan lösning ser inte jag på detta problem. Det går inte att hela tiden bara sänka skatterna. Vi måste också ha ett neutralt skattesystem, som inte bara gynnar en viss grupp av skattebetalare.

Herr talman! Herr Lundgren kan väl ändå inte förneka att man i dag på skogskonto får sätta in mer än hela skogslikviden. Då kan inte gärna marginalskatterna vara något problem i dagsläget. Först om tio år eller vid något annat tillfälle när man tar ut dessa medel blir de beskattade. Detta kan inte på något sätt hindra avverkningarna. 50-procentsregeln innebär dessutom att en stor del av dessa inkomster inte kommer upp till samma höga marginalskattenivå som den sista delen av inkomsten, eftersom man får räkna bort 50 26, även om man inte använder skogskonto. Gör man en kombination av detta, blir det över huvud taget ingen skatt förrän de tio åren gått till ända. Om man är kombinerad jordoch skogsbrukare kommer man dessutom, med de förslag som nu föreligger och som kommer att genomföras, med säkerhet att på skogskonto kunna sätta in också inkomster från jordbruket, vilket måste strida mot alla rimliga lösningar som vi hade tänkt oss.

Herr talman! Problemet med en icke fungerande virkesförsörjning är en ständigt återkommande fråga för regering och riksdag. Så kommer det också att bli i fortsättningen, om inte nya och mer omfattande åtgärder vidtas än vad som nu är fallet. Våra skogstillgångar är av stor vikt för landet. En mycket stor del av våra exportinkomster baseras därpå, och många människor är direkt eller indirekt beroende av skogsnäringen. Ett rimligt krav borde vara att de som äger landets naturtillgångar, i detta fall skogsmarken, sköter och tillvaratar dessa på det för landet bästa sättet. Att avverka den kvantitet som tillväxten i våra skogar medger borde därför vara en självklarhet. En del år har denna kvantitet avverkats, men även de åren är utfallet för olika skogsägare mycket skiftande. På vissa håll har det avverkats för mycket, på en del håll för litet, och det är ju inte heller tillfredsställande. Virkesförsörjningsutredningen har haft till uppgift att analysera orsakerna till de förhållandevis låga avverkningarna samt att komma med förslag till åtgärder. Enligt direktiven skulle utredningsarbetet i första hand inriktas på att föreslå åtgärder som bygger på ekonomiska stimulanser snarare än på administrativa regleringar. De nu föreslagna åtgärderna följer också denna linje. Det är alltså genom stöd och stimulanser som regeringen försöker lösa problemet med den otillfredsställande avverkningsnivån. Vi tror att det behövs och krävs andra och mer omfattande åtgärder. Vi tycker att mycket talar för en ändring av skogsbeskattningen. En sådan beskattningsform bör slå hårdast mot de skogstillgångar som bör avverkas och sådana som inte föryngras i tid. För att tillämpa ett sådant system måste man ha tillgång till god information om skogen på den enskilda fastigheten. Den informationen finns inte i dag. Detta konstaterar också virkesförsörjningsutredningen, och i anledning därav lämnar man tanken på ett sådant skattesystem. Vi tycker att man borde ha dragit slutsatsen att skaffa denna information. De fackliga organisationerna inom skogsnäringen har också påpekat detta. Det kommer självfallet att ta tid att skapa förutsättningar för en ändrad skogsbeskattning. I väntan härpå kan ett kombinerat avgiftsoch stödsystem bli verkningsfullt. Vi kan inte heller se att det skulle bli något motsatsförhållande mellan en ändrad skogsbeskattning och ett avgiftsoch stödsystem. Vi anser också att man närmar sig problemet med en icke fungerande virkesförsörjning på ett märkligt sätt. Genom skattelättnader och med dem jämförbara stimulansåtgärder vill man försöka förmå skogsägarna att höja avverkningsbenägenheten. Det är alltså genom ekonomiska stimulanser som man vill locka till ökade avverkningar. Om man tar del av svaren på virkesförsörjningsutredningens enkät till skogsägarna, finner man att nu föreslagna åtgärder stämmer illa med verkligheten. I enkätsvaren uppger närmare hälften av skogsägarna att de inte hade möjlighet att avverka mer. En fjärdedel hade utnyttjat avverkningsmöjligheterna fullt ut. En mycket liten del av skogsägarna anger skatteskäl som orsak till låg avverkning. Detsamma är förhållandet när det gäller ekonomiska skäl. Vi anser att det fortfarande saknas underlag i form av kunskaper om det enskilda skogsbrukets ekonomi, i varje fall ett underlag som är tillräckligt för att föreslå ytterligare förmåner. Därför borde en förstahandsuppgift vara att skaffa dessa kunskaper. Om avverkningsnivån är otillfredsställande på grund av ekonomiska orättvisor mot skogsägarna — skattemässiga och andra — borde detta kunna styrkas. Då skulle man också enligt vår mening tackla problemet på ett riktigt sätt. Vi anser att det är att angripa problemet på ett felaktigt och orättvist sätt att genom ändrade regler för beskattning av skogsbruk försöka stimulera utbudet av virkesråvara. Vi tycker att det nu är hög tid att något annat händer på detta område. Inga garantier finns för att nu föreslagna åtgärder kommer att förbättra virkesförsörjningen. Resultatet av åtgärderna kan komma att stanna vid enbart de ekonomiska fördelarna. Herr talman! Med hänvisning till vad jag anfört vill jag under mom. 1a yrka bifall till motion 878 och under mom. 2, 3, 8 och 10 till motion 2519.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande 68 bygger på proposition 182, där ändrade regler i skogsbeskattningen föreslås. Ändringarna syftar till att stimulera utbudet av virkesråvara. Det har också väckts en del motioner under den allmänna motionstiden och i anslutning till propositionen, och också dessa behandlas i betänkandet. Propositionen tar upp vissa förslag som har förts fram i virkesförsörjnings utredningen. Dessa förslag gäller främst förändringar i skogskontosystemet och avskrivningsrätt för åtgärder i skogen i form av dikning och vägbyggnader. Det är alltså i detaljfrågor som man i propositionen föreslår ändringar. De stora, generella förändringar i skogsbeskattningssystemet som efterlysesi motioner från socialdemokraterna och vpk och i den socialdemokratiska reservationen nr 1 har avvisats i propositionen och också från utskottsmajoritetens sida. Avvisandet av dessa förslag är helt i linje med det resultat som man har kommit fram till i virkesförsörjningsutredningen. I virkesförsörjningsutredningen har man prövat olika möjligheter att lägga om beskattningen på sådant sätt att man skulle få ett generellt ekonomiskt styrmedel som kunde påverka avverkningen. Utredningen har också sett på många olika system. Man har prövat det s.k. finska systemet, och man har sökt pröva andra system. Men man har kommit fram till den slutsatsen att alla de system som man har prövat är svåra, olämpliga eller omöjliga att genomföra. Det är alltså därför som utredningen inte har kommit med några genomgripande förslag av den art som har krävts. När vi i utskottsmajoriteten har haft att ta ställning till ändringsförslag i fråga om 1979 års skogsskattesystem har vi av naturliga skäl sett det skogsskattesystemet som så färskt att vi vill låta det verka längre och göra större utvärderingar av det innan det finns anledning att göra några genomgripande förändringar. Låt mig säga några ord om de detaljförändringar som har föreslagits. När det gäller skogsskattesystemet finns det anledning att stryka under att det hela tiden är fråga om en uppskjuten beskattning. Det är inte fråga om en skattelindring på annat sätt än att man får skjuta upp beskattningen, så att inkomsten beskattas vid ett senare tillfälle. Man bör kanske t.o.m. sköta kontot med en viss omsorg för att inte få en hårdare beskattning den dagen man tvingas ta ut pengarna från skogskontot. Det är alltså fråga om en uppskjuten beskattning. Jag tror dock att den uppskjutna beskattningen på skogskontot på ett givet sätt kan stimulera avverkningen. Tack vare det här systemet kan man, framför allt i det mindre skogsbruket, göra en rationell avverkning ett år och få möjlighet att sprida inkomsterna och beskattningen över flera år. Det är alldeles givet att det har stor betydelse ur skattesynpunkt men säkert också ur stimulanssynpunkt. När vi hösten 1981 fattade beslut om att höja insättningsoch avsättningsmöjligheterna till 75 resp. 100 90 för leveransvillkor och avverkningsrätt, som har diskuterats tidigare i debatten, var det mot bakgrund av att vi hade ett förslag om en marginalskatteförändring som kommer att genomföras under en treårsperiod. Det fanns anledning att tro att marginalskatteförändringarna skulle komma att verka dämpande på avverkningarna, eftersom man kunde förvänta en lägre beskattning i framtiden. Därför fanns det, tyckte vi, anledning att besluta om dessa avsättningsmöjligheter. Vi har inte ansett oss ha någon anledning att ändra de åsikter vi hade hösten 1981. Låt mig sedan presentera ett par nyheter när det gäller skogskonto, som föreslås i propositionen och som nu även utskottet har ställt sig bakom. Tidigare har man vid avveckling av en fastighet fått lov att lyfta hela beloppet på skogskontot. Det har onekligen vållat vissa bekymmer, t.ex. vid byte av fastighet och liknande. Nu förändras det så till vida att skogskontot får vara kvar under den tioårsperiod som var den ursprungliga rättigheten då avsättningen gjordes. I det här fallet blir en centerpartimotion tillgodosedd genom det förslag som propositionen lägger fram. Vi får också en helt ny form av konto, skogsskadekonto. Här förlängs inneståendetiden till 20 år när det är fråga om överavverkning på grund av stormfällning, insektsangrepp och liknande skador. Den här regeln avses enligt propositionens förslag träda i kraft fr.o.m. 1983 års taxering. Utskottet har dock gjort ett uttalande om att man bör kunna lämna dispens för redan tidigare inträffade skador. Därmed tillgodoses motionerna 2511 av Bertil Jonasson m.fl. och 2512 av Gunnar Olsson i denna del. Den ökade och snabbare avskrivningen av markanläggningar som föreslås i propositionen får också ses som ett led i strävandena att öka skogsuttaget. När det gäller skogsvägarna ökas avskrivningsmöjligheterna till att gälla hela kostnaden. Vi har hört kritik från socialdemokraterna genom Erik Wärnberg på den här punkten, och det finns en reservation. Men vi i utskottsmajoriteten har ansett det självklart att följa upp propositionens förslag. Det är inget tvivel om att förbättrade villkor när det gäller byggande av skogsbilvägar kan medföra att det kommer att bli ekonomiskt möjligt att bygga vägar till skogsområden som är så avlägsna att det tidigare inte varit ekonomiskt lönsamt att göra avverkningar där. Detta kan givetvis medverka till ökade avverkningar. Den förkortade avskrivningstiden innebär i och för sig ingen skattelindring. Under den första tioårsperioden får man en skattelindring, under det att man tidigare fick denna under en 20-årsperiod. Slutligen vill jag säga några ord om det extra skogsavdrag på 10 76 som moderaterna har föreslagit och reserverat sig till förmån för. Från utskottets sida yrkar vi avslag på förslaget av finansiella skäl.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

Herr talman! Tage Sundkvist talade om att majoriteten har avvisat alla tankar på någon sorts preliminär tillväxtbeskattning. Man menar att det inte går att genomföra. Man går bara in för ekonomiska fördelar hela tiden — det är det enda som kan locka fram avverkningar. Vi från vår sida hävdar att man åtminstone bör be regeringen att titta på detta. Går det att genomföra någon form av preliminär tillväxtbeskattning? Den måste naturligtvis innehålla vissa säkerhetsmarginaler. Den preliminära tillväxtbeskattningen kan inte uppta hela den tänkta tillväxten, utan det måste finnas en kanske 25-procentig säkerhetsmarginal. Detta skiljer sig från det finska systemet, där man hade en definitiv tillväxtbeskattning. Man var då tvungen att ha så stora marginaler att det blev varaktiga skattelättnader. Men den av socialdemokraterna tänkta preliminära tillväxtbeskattningen lider inte av det felet. Så säger Tage Sundkvist att det hela tiden bara är fråga om en uppskjuten beskattning. Det är det inte. 1979 års beslut innebar inte någon uppskjutning av beskattningen. Det kan vara så i vissa fall, när reavinstbeskattningen är inblandad, men i de allra flesta fallen är det en varaktig skattebefrielse. Den kan nära nog bli evig, för man kan genom köp vid varje generationsskifte skaffa sig ett nytt ingångsvärde, som också medger 50-procentiga avdrag helt och hållet. Detta kan man hålla på med undan för undan, generation efter generation. Det är alltså ingen uppskjuten beskattning, utan en varaktig lättnad. Dessutom måste man väl säga att uppskov med beskattning tio år framåt i tiden i och för sig innebär en lindring av beskattningen, eftersom man får ligga på pengarna ganska länge. Det nya förslaget innebär, om det genomförs, helt enkelt att man inte får göra som meningen var, något som Tage Sundkvist också tog upp, nämligen dela upp inkomster från skogsavverkningen på ett eller ett par år — precis som meningen var med skogskontona. Detta innebär helt enkelt att man får sätta in helt andra inkomster. Man får sätta in 100 96 av likviden som drabbas av omkostnader, och man får sätta in 75 26 när det gäller leveransvirket, som drabbas av stora kostnader. Det här innebär helt enkelt att man kan skaffa sig underskottsavdrag. Enligt vårt sätt att se rör det sig här om osunda skattelättnader.

Herr talman! Man ställs ofta inför frågor som är svåra att förstå och som man behöver förklaringar till. Tage Sundkvist säger att det inte är fråga om några skattelättnader eller några ekonomiska förmåner. Samtidigt kallar man de föreslagna åtgärderna för stimulanser för att öka utbudet av virkesråvaran. Kan Tage Sundkvist eller någon annan förklara detta? Om inte dessa stimulanser är av ekonomisk art, vad är de då? Är det fråga om någon sorts hypnos, eller är det fråga om några andra billiga trick för att lura skogsägare att avverka — om det nu inte är fråga om skattelättnader? Vidare säger Tage Sundkvist att det här med skogskontona innebär att man sprider beskattning över flera år. Men den möjligheten har ju funnits länge. Sedan till orsakerna till att skogsägarna inte avverkar fullt ut. Om man kan lita på riksskogstaxeringen i vad gäller våra skogstillgångar, finns det utrymme för ökade avverkningar, främst inom det privata skogsbruket. Ser man på den nämnda enkäten, finner man att närmare hälften av de skogsägare som inte avverkat ändå har angivit att avverkningsmöjligheterna utnyttjats fullt ut. Det kan väl inte innebära något annat än att man själv inte vet hur det står till på den egna skogsfastigheten. Tar vi ytterligare del av enkäten, finner vi att det inte är av vare sig skatteskäl eller ekonomiska skäl som man inte avverkar. Därför har vi motsatt oss de föreslagna åtgärderna.
Herr talman! När det gäller frågan om tillväxtbeskattning är det rätt uppenbart att vi inte är beredda att uppmana regeringen att fortsätta att undersöka saken. Vi har haft en virkesförsörjningsutredning som redovisat ett förslag. Man har försökt arbeta fram olika modeller som skulle motsvara det som socialdemokraterna efterlyst. Man har kommit till det resultatet att vilket förslag man än väljer, så är det olämpligt. Låt mig beträffande tillväxtbeskattningen säga följande. När skatteutskottet var i Finland för några år sedan och studerade det finländska systemet, tyckte jag och flera med mig att det var ett rätt bra system som man hade där. Men hur i all sin dar skulle det vara möjligt att genomföra systemet? Det är också ungefär vad man i propositionen skriver att virkesförsörjningsutredningen har kommit fram till. Utredningen menar att det finska systemet är av sådan art att det tar mycket lång tid att införa det, om det över huvud taget är möjligt att göra det, på grund av svårigheterna i ingångsskedet. Detta betyder att tillväxtbeskattningen i stor utsträckning har prövats och att det inte finns någon anledning att pröva den ytterligare. Låt mig sedan i all stillsamhet erinra om att detta ingalunda är första gången som en skogsbeskattningsutredning inte vinner gehör hos regeringen. Redan 1973 framlades ett betänkande med titeln Mål och medel i skogspolitiken. Det sopades helt under mattan av den dåvarande regeringen. Den här gången har vi tagit fasta på vissa delar i utredningens förslag. När det sedan gäller mitt uttalande om att det endast är fråga om uppskjuten beskattning vill jag säga att jag därmed avsåg skogskontosystemet, och det kommer säkerligen att framgå av protokollet. I det sammanhanget är det inte fråga om något annat än uppskjutande av beskattningen. Man kan naturligtvis få en skattelindring genom att göra uttag från skogskontot under flera år, så att en stor inkomst från avverkningsåret delas upp på flera år. Det är grundtanken med skogskontot, vars syfte är att skapa möjligheter till avverkningsökningar. Det är också i denna grundtanke som stimulansen ligger.
Herr talman! Jag vill minnas att ledamöterna i virkesförsörjningsutredningen ville fortsätta att studera tillväxtbeskattningsförslagen. Vidare har socialdemokraterna krävt att man åtminstone som ett minimum skulle ha skogsbruksplaner för klargörande av hur avverkningarna skall genomföras. När det gäller förhållandet att detta har avvisats av tidigare utredningar skall vi ha klart för oss att vi på den tiden hade kvar de gamla beskattningsreglerna, som innebar minskning av skogens ingångsvärde. Man fick betala skatt på hela vinsten, om man inte kunde bevisa att man gjorde överuttag, dvs. tog ut mer än vad som motsvarade tillväxten. Nu har alla dessa regler helt enkelt slopats, och man går i stället helt in för skattelindringar. Man försöker inte alls tillämpa något annat system för att få till stånd avverkningsökningar. Man har inte heller nått några resultat, tydligen därför att de som skall avverka väntar sig ännu gynnsammare regler i framtiden.
Herr talman! Det är väl ändå, Tage Sundkvist, inte bara fråga om skogskontot. Det föreslås också ändringar av avskrivningsreglerna, och även dessa innebär skattelindringar eller ekonomiska lättnader. Huvudskälet till att man slopade tanken på en ändring av beskattningen var väl vidare att det saknas information om privatskogsbruket. Skogsägarna vet ofta inte själva vilken skog de har på sina skiften. Det finns t.o.m. skogsägare som knappt vet var skiftena finns, eftersom de varit borta från sin skog kanske 10, 15 eller 20år. Det är därför som det behövs helt andra och mera omfattande åtgärder för att komma till rätta med problemen än förslag på förslag om åtgärder som innebär skattelindring och ekonomiska förmåner.

Herr talman! Det är mycket möjligt att socialdemokraterna vill fortsätta att utreda, men det ändrar inte det förhållandet att den utredning som har arbetat med frågan har kommit fram till att de olika system som man har prövat är omöjliga att genomföra. Låt mig sedan beträffande skattelindringar säga till John Andersson att avskrivningsmöjligheterna visst ger vissa skattelindringar, framför allt naturligtvis när avskrivningsmöjligheten ökar från 75 9 till 100 Jo beträffande skogsbilvägarna. Men inte minst i Norrland måste det ha mycket stor betydelse, om man kan utnyttja skogsbilvägarna och utbygga dem ytterligare. Därmed kan man komma åt skogsskiften, som det tidigare inte varit ekonomiskt lönsamt att avverka. På det sättet kan man åstadkomma inte bara en större avverkning och virkestillgång utan också en ökad sysselsättning, vilket inte är att förakta i sammanhanget.

Herr talman! Proposition 182 som nu behandlas innehåller flera förslag till åtgärder för skogsbruket. Jag skall inte gå in på alla dessa åtgärder. De har redan diskuterats här. Jag ansluter mig till Tage Sundkvists resonemang och yrkanden. Först måste jag emellertid, herr talman, få säga några ord till John Andersson, som påstod att skogsägarna inte vet om de har skog eller var skiftena ligger. Snälla John Andersson, det måste väl ändå vara någon måtta på vad man vräker ur sig här i riksdagen. Visst finns det människor som äger skog och bor på andra håll. Men den generella beskyllning som John Andersson gjorde tycker jag ligger utanför alla gränser. Jag skall ta upp frågan om skogskontona. Sedan lång tid tillbaka har jag arbetat för bättre skogskontomöjligheter i allmänhet men för de insektsskadade tvångsavverkningarna i synnerhet. Skogskontosystemet är en nödvändighet. Det har successivt kunnat förbättras, vilket är bra. När nu regeringen efter tidigare riksdagsuttalanden i propositionen 182 föreslår ett skogsskadekonto med en löptid på 20 år för avverkningslikvider för skadad skog är detta bra för de skogsägare som framöver drabbas av skador på skogen. Därigenom kan en avverkning bli mera effektiv och spridning av skador förebyggas. Detta skogsskadekonto skulle ha funnits när skadorna började i norra Värmland för mer än tio år sedan. Vad som i propositionen däremot helt har glömts bort är de skogsägare — speciellt i norra Värmland — vilkas skogar redan har drabbats hårt genom bl.a. barkborreskador. De skogskonton som nu existerar, och som nu behöver en förlängning för att pengar till skogsvårdsåtgärder skall finnas tillgängliga när de kraven kommer, sägs det ingenting om i propositionen. Orsaken till detta är den oförstående inställning som såväl riksskatteverket som den socialdemokratiska majoriteten i länsstyrelsen i Värmland visade i sina remissyttranden. Det är att beklaga att dessa organ ej har kunnat sätta sig in i den situation som de drabbade skogsägarna har hamnat i. I detta läge väckte vi värmländska riksdagsledamöter från den ickesocialistiska sidan motion nr 2511, vari vi föreslog att reglerna om skogsskadekonton skulle gälla även skador och konton före 1982. Skatteutskottet har tyvärr ej direkt tillstyrkt motionen. Även om jag är på det klara med att ett beslut i enlighet med motionen hade varit det bästa och det från administrativ synpunkt enklaste, är jag tacksam för den positiva behandling som motionen har fått i utskottet genom att utskottet föreslagit en möjlighet till dispens. Dispensmöjligheten måste dock enligt min mening bli generös, om man vill främja skogsägarnas möjligheter till skatteutjämning och även till skogsvårdsåtgärder. Efter 20-årsperiodens utgång finns möjlighet till ytterligare utjämning genom investeringskontoinsättning. Vi motionärer ser därför positivt på behandlingen av vår motion. Skulle emellertid dispensgivningen ej bli generös, måste vi återkomma i frågan. De nya reglerna kommer ej att ge nödvändig effekt från skatteutjämningsoch skogsvårdssynpunkt, om de tillämpas hårt. I motionen yrkades också på att minsta inbetalningsbelopp på skogsskadekonto skulle vara 20000 kr. i stället för 50000 kr. som föreslås i propositionen. Detta yrkande har dock utskottet lämnat utan åtgärd. Jag skall inte nu ställa något yrkande om bifall till motionen på den punkten, eftersom jag inser att det är föga fruktbart. Jag vill dock säga att vi kan ha anledning att återkomma även på denna punkt, då den i motionen föreslagna ordningen skulle ha varit till stor nytta för småskogsägare. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vet inte om jag vräkte ur mig eller inte, Bertil Jonasson. Det får väl andra bedöma. Det var inte heller något generellt uttalande jag gjorde, utan jag konstaterade bara, att om man kan lita på riksskogstaxeringen i vad gäller våra skogstillgångar, måste det vara något fel på enkäten bland skogsägarna, när hälften av dem som inte avverkat anser att de har utnyttjat sina avverkningsmöjligheter fullt ut. Helt nyligen hade jag en intressant diskussion om det privata skogsbruket med en ganska stor skogsägare i min egen hemkommun, en man över de 70 åren. Han ansåg att det var dags att göra någonting, t.ex. att inrätta ett skogsbruksområde. Jag har varit ute och tittat på mitt skifte, sade han, och jag hittade inte rågångar till andra skiften. Jag gick skifte efter skifte som inte har avverkats på 20 år. De gamla är döda, och de unga har flyttat. Skogen står och ruttnar ner. Skall vi verkligen använda våra skogstillgångar på det sättet? Jag har det intrycket att det är på många ställen man faktiskt nästan inte vet var man har sina skogsskiften. Men det är inget generellt uttalande, och det äringa saker som jag vräker ur mig. Men Bertil Jonasson kan inte bestrida att det här problemet finns.
Herr talman! Det finns skogsägare, mestadels sådana som har flyttat från fastigheterna, som missköter sin skog, det är helt klart. Men att uttrycka sig så som John Andersson gjorde i sitt första anförande är att gå för långt. Det är med tacksamhet jag konstaterar att John Andersson nu backar så långt som han gör. Att säga åt skogsägare som dagligen sliter i skogen och som skall leva av det, människor som vill göra en insats i samhället och för familjen och den egna rörelsen, att de inte ens vet var skogsskiftena är belägna, måste ju vara överord. Men jag noterar som sagt med tacksamhet att John Andersson nu har backat.
Herr talman! Jag vill bara ge Bertil Jonasson rådet att kontrollera i snabbprotokollet i morgon. Då skall Bertil Jonasson upptäcka att det inte finns någon skillnad mellan mina två inlägg.

Herr talman! Jag kommer inte att ställa något yrkande i detta ärende. Vpk har visserligen i en motion med anledning av propositionen gjort ett par randanmärkningar. Detta går ut på att vi ifrågasätter dels behovet av en ändring i högskolelagen för att riksdagen skall kunna besluta om en övre åldersgräns, dels angelägenheten av att vid universitet och högskolor återinföra varningar och straff för vissa förseelser. Utskottet har i betänkandet redogjort för bakgrunden till att man nu vill ändra i högskolelagen i dessa båda avseenden. Vpk har som framgår av motionen ingenting att invända i sakfrågan om en övre åldersgräns. De marginella anmärkningar vi har gjort i motionen har visserligen visst fog för sig som vi ser det, men med hänsyn till den sena tidpunkten avstår jag från yrkande.

Herr talman! I detta betänkande behandlas proposition nr 133 om statsbidrag till kommunal vägoch gatuhållning. I propositionen föreslås åtgärder för att få till stånd ett vidgat kommunalt inflytande i väghållningsfrågor. Fler kommuner bör således kunna ta över ansvaret för de allmänna vägarna där detta från samhällsekonomiska utgångspunkter är lämpligt. Ett Med tanke på den sena timmen skall jag inte gå närmare in på propositionen, som är tekniskt komplicerad. Låt mig bara säga att under behandlingen i trafikutskottet har vi på flera punkter haft erinringar mot propositionen. På tre punkter ger utskottet regeringen underbetyg och redovisar en annan uppfattning än den departementschefen har. Från socialdemokratiskt håll har vi vid betänkandet fogat tre reservationer. I den första går vi emot det förslag som innebär en dramatisk försämring av bestämmelserna om statsbidrag till investeringar i spåranläggningar för spårvägar och tunnelbanor. F.n. utgår statsbidrag med ca 50 26 av totalkostnaden. Regeringens förslag innebär att bidraget sänks till ca 30 76 av totalkostnaden. Väghållningsutredningen, som har förberett propositionen, föreslog en höjning av statsbidraget till 70 96 av totalkostnaden. Regeringsförslaget innebär således en dramatisk försämring av statsbidragen till den kollektiva trafiken i våra storstäder. Det kan vi inte acceptera från socialdemokratiskt håll. I reservation 3 anför vi att vi anser att statsbidrag skall utgå till eldrivna bussars kraftförsörjning. Detta har till syfte att spara energi. Kravet har tidigare framförts i riksdagen, inte minst från centerpartihåll. Jag yrkar bifall till reservation 3. I reservation 4 framför vi uppfattningen att inte bara kommunerna utan även länen skall kunna bli mottagare av de statsbidrag som utgår till den kommunala väghållningen. Jag yrkar bifall till reservation 4. I reservation 5 följer vi upp de krav som vi tidigare har ställt när det gäller statsbidrag till den kommunala väghållningen. Vi yrkar alltså att anslaget ökas med ytterligare 25 milj.kr. Herr talman! Med hänvisning till våra utförliga reservationer yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationer som är fogade vid betänkandet.

Herr talman! Det betänkande som vi nu diskuterar handlar mycket om kollektiv trafik, och jag vill därför säga några ord härom. Väghållningsutredningen, som ligger till grund för betänkandet, konstaterar att ”behovet av och intresset för kollektivtrafik har under de senaste åren ökat i hela samhället”. I samband med behandling av trafikpolitiken vid årets riksmöte har vpk aktualiserat åtgärder för att skapa ett program för en halvering av bilismen — främst i de större tätorternas centrala delar. Samhällsplaneringen har under lång tid anpassats till bilismen och privatbilen. Planering av service och bostadsområden måste enligt vår mening i ökad omfattning möjliggöra kollektivtrafik. Personbilen kommer även framledes att spela en roll i det svenska transportnätet. Den är ofta oersättlig som transportmedel i glesbygden och för att nå ensligt belägna fritidsområden. Även för de handikappade har bilen stor betydelse. Men stora befolkningsgrupper är starkt beroende av en fungerande kollektivtrafik. Det kan gälla många äldre människor liksom barn och kvinnor. Den ökade biltätheten har en rad negativa verkningar för miljön. Det gäller luftföroreningar, buller och trängsel men även trafikolyckorna, där orsakssammanhanget mellan den omfattande bilismen och trafikolyckornas stora antal är dokumenterat. Just nu, herr talman, bombarderar bilbranschen riksdagens ledamöter med s.k. information och enkäter med ledande frågor från sin politiska lobbyorganisation, där man närmast tycks förutse en samhällskatastrof, om vi inte får köra bil var, hur och när vi vill. Naturligtvis nämns i denna kampanj inte ett ord om att vägtrafikolyckorna i sjukvårdskostnader drar över en miljard kronor eller att den vanligaste dödsorsaken för barn är just trafiken. Man tiger still om stadsbefolkningens överdödlighet i cancer, där sambandet med bilavgaserna inte kan uteslutas. Med de 3 milj.kr. som bilbranschen ställt till förfogande går man i stället ut i kampanjer, där de politiker som vill begränsa biltrafiken i bostadsoch cityområdena och i stället satsa på kollektiv trafik närmast klassificeras som rabiata bilhatare. Den kandidat som inte vill eller kan svara på deras enkäter med retoriska och tendentiösa frågor hotas med att bli stämplad för vad man kallar för väljarförakt. Så stod det i den senaste skrivelsen. Från vpk:s sida tänker vi inte låta oss skrämma av denna bilindustrins osakliga kampanj. Vi vidhåller vår linje: ökad satsning på kollektivtrafiken och kamp mot de skadliga verkningarna av en ohämmad bilism. Vpk ser också en upprustning av den starkt eftersläpande kollektivtrafiken som ett viktigt område för samhällets investeringar för att få fart på näringslivet och bekämpa krisen. Rejäla investeringar inom denna sektor ger såväl direkt som indirekt jobb. Det kan gälla anläggningsarbeten, och det kan gälla beställningar till verkstadsindustrin och annan industri. Här är f. ö. bilindustrins nya möjligheter till utveckling. Vi har också framhållit att intentionerna i 1979 års trafikpolitiska beslut och förslagen från kollektivtrafikutredningen borde ligga till grund för mer konkreta åtgärder inom trafikpolitiken. I väghållningsutredningens betänkande, som ligger till grund för det utskottsbetänkande vi nu behandlar, betonas starkt angelägenheten av ökat stöd till kollektivtrafiken. Tyvärr innebär propositionen och utskottsbetänkandet, vilket framhållits här tidigare, försämringar i jämförelse med förslagen såväl från kollektivtrafikutredningen som från väghållningsutredningen. Skälet härtill kan man finna i propositionens grundtanke om att ökade anslag till kollektivtrafik skulle skapa en regionalpolitiskt oacceptabel obalans i bidragsgivningen. Vad menar man då med detta? Det är just i tätortsregionerna som vägtrafiken och bilismen skapar sociala olägenheter — trängsel, buller, luftföroreningar, olyckor. En ökad satsning på kollektivtrafik, inkl. spårbunden sådan, är ägnad att drastiskt minska dessa samhällsproblem och därmed också de kostnader som den dåliga trafikmiljön direkt åsamkar stat och kommun. I vår motion 2384 har vi framhållit som positivt att statsbidragen nu i princip enligt propositionen föreslås utgå även till anläggningar för kollektivtrafik. Men det nu föreliggande förslaget från utskottet innebär att statens engagemang relativt sett kommer att minska i förhållande till nu gällande ordning. Detta blir resultatet, eftersom man samtidigt vill dra ner satsningen på investeringar då det gäller spårbunden trafik. På en rad punkter är vi kritiska till det nu föreliggande majoritetsförslaget. Vi påpekar i motionen att väghållningsutredningens förslag om ett 70-procentigt bidrag även till spåranläggningar bör följas. Annars får man en i förhållande till nuläget 20-procentig minskning av statsbidraget till exempelvis tunnelbanor. Vidare anser vi det inte rimligt att statsbidrag till kollektivtrafikanläggningar skall avgöras av i vilken kommun anläggningen är belägen. Därför menar vi att även länshuvudmännen skall få statsbidrag för ändamålet. Det betyder att vi vill att statsbidrag skall utgå till dem som har kostnadsansvaret. Hur oformligt kan det annars inte bli, om t.ex. den ena hållplatsen i väghållande kommun erhåller statsbidrag, medan en liknande hållplats på andra sidan kommungränsen inte får statsbidrag. Varje kommunalt verksam förstår att vi med en sådan ordning bäddar för konflikter som snarast medför risk för uppskov med byggande av nödvändiga kollektivtrafikanordningar. Propositionen gör beträffande anslag till kollektivtrafiken ett märkligt undantag för byggande för trafikutövningsändamål, dvs. anordningar för resande och för personal. Om man verkligen vill gynna kollektivtrafiken och stimulera det kollektiva resandet, kan man inte undanta terminalanordningar från statsbidrag. Möjligheterna att nyttja kollektivtrafiken sammanhänger ofta med utformningen av terminalerna. Det gäller inte minst möjligheterna för de handikappade, liksom för de äldre och för barnen, att resa kollektivt. I konsekvens med vår inställning att kollektivtrafiken skall förbättras anser vi, i motsats till utskottet, att statsbidrag även skall utgå till fordon för kollektivtrafiken liksom till anordningar för eldrivna bussars kraftförsörjning. Sistnämnda bidrag har stor betydelse för inriktningen på en framtida bättre trafikmiljö med mindre luftföroreningar och mindre buller. Väghållningsutredningen, som föreslagit former för bidragsgivningen, skulle ju angripa byråkratin, och det har den faktiskt gjort i sina förslag. Utskottet synes nu vilja eftersträva en sådan här enklare utformning av bidragsgivningen, men vill inte göra rent hus med all onödig byråkrati. Ett exempel är att den viktiga avvägningen mellan åtgärder för biltrafiken och åtgärder för kollektivtrafiken alltjämt kommer att ske på tjänstemannanivå i vägverket. Härigenom riskerar man enligt vårt förmenande ett minskat politiskt inflytande över vägplaneringen, varigenom det viktiga förtroendemannainflytandet på denna nivå när det gäller trafikpolitiken kan försvagas. Den stora frågan i trafikpolitiken gäller faktiskt de politiska åtgärderna för att rusta upp utrustningen för trafiken, göra den mera attraktiv och på så sätt söka minska vägtrafiken och bilismen främst i och mellan tätorterna. Sammanfattningsvis vill jag säga: Förslagen i samband med det nu behandlade betänkandet från trafikutskottet innebär — trots det i och för sig positiva med vissa bidrag till kollektivtrafiken — ingen definitiv öppning för en politiskt övergripande styrning till verklig prioritering av kollektivtrafiken i samhällets intresse. I stort sett förblir allt vid det gamla, t.o.m. med vissa försämringar, exempelvis i vad gäller den spårburna trafiken. Det rör sig om såväl statsbidraget som handläggningsformerna, som inte innebär väsentligt mindre byråkrati och centralstyrning. De socialdemokratiska reservationerna 1, 3 och 4 innebär bifall till vpk:s motion 1981/82:2384, yrkandena 1a och 1b samt i vissa delar även yrkande 3, varför jag yrkar bifall till dessa reservationer. I de delar där vpk-motionen inte tillgodoses av reservationerna yrkar jag bifall till vår motion.

Herr talman! Av tidsskäl kommer jag att begränsa mig till några få kommentarer. Genom regeringens proposition 1981/82:133 om statsbidrag till kommunal vägoch gatuhållning har regeringen markerat sin positiva inställning till att en ökad andel av vägmedlen används till båtnad för kollektivtrafiken. Jag vill särskilt understryka att detta inte bara gäller inom de 108 väghållande kommuerna utan även i övriga kommuner. I de senare kommunerna sker tilldelningen via flerårsplanerna för statlig vägbyggnad. Strävan har varit att ge kollektivtrafiken ökade resurser med minsta möjliga administrativa insatser. Här har utskottet faktiskt tagit ett ytterligare steg när det gäller hanteringen av de s.k. schablonbidragen. Jag vill bara uttrycka den förhoppningen att vägverket skall kunna lämna en rättvis tilldelning till berörda kommuner, trots att man inte vet vilka projekt kommunerna vill satsa på. Ett utskottsinitiativ till förmån för Stockholmsregionen har vi i centern sett oss tvingade att reservera oss mot. Främsta motivet för centerreservationen är att vi anser det olämpligt att riksdagen gör uttalanden som innehåller tolkningar av civilrättsligt gällande avtal. Trafikutskottets majoritets beslut om Hanstabanan innebär nämligen i sak att denna skall få bidrag enligt de gamla reglerna — dvs. 95 9 till underbyggnad plus marklösen — därför att den enligt utskottsmajoritetens uppfattning ingår i en gammal överenskommelse mellan Stockholms kommun och landstinget vilken riksdagen godkände 1965, den s.k. Hörjelöverenskommelsen. I denna överenskommelse, som var orsaken till att de gamla av riksdagen beslutade bidragsreglerna för tunnelbanor tillkom, nämns Järvabanan inom Stockholm. Utbyggnaden skulle vara klar 1975. Stockholms kommun omfattade på den tiden inte Hansta, som då tillhörde Sollentuna och f. ö. ingick i regionplanen som utredningsmark. Det är orimligt att riksdagen på detta sätt går in i en överenskommelse som träffats mellan Stockholms läns landstingskommun och Stockholms kommun. Nå, skall nu tunnelbanorna få bidrag enligt de gamla eller de nya reglerna? Märkas bör, värderade företrädare för övriga partier i utskottet, att någon Hanstaeller annan förlängning av Järvabanan eller utbyggnad av Nacka banan inte finns med i nu gällande flerårseller fördelningsplaner för perioden fram till 1988. Vi reservanter menar att en eventuell ytterligare förlängning av Järvabanan eller varje ytterligare förlängning eller utbyggnad av tunnelbanenätet i Storstockholm utöver vad som framgår av propositionens övergångsbestämmelser skall behandlas efter de nya reglerna, dvs. få 50 96 statsbidrag. För min del tror jag dock att dessa kollektivtrafikprojekt kommer att ha sto chans i de samhällsekonomiska kalkylerna, just tack vare de nya, mer: rättvisa och rimliga bidragsreglerna. Jag vill ställa en konkret fråga till företrädarna för socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet: Anser ni att de ca 60 miljoner i ökade statsbidrag som ert ställningstagande till Hanstabanan skulle betyda skall tas inom ramen för de vägoch gatuanslag som man räknat med i nu gällande flerårsoch fördelningsplaner för Stockholms län? I så fall innebär dagens riksdagsbeslut att nu planerade projekt av motsvarande storleksordning när det gäller kostnaderna måste strykas inom planeringsperioden fram till 1988. För inte menar väl Rolf Clarkson och Rolf Sellgren m.fl. att dessa pengar till Hanstabanan skall tillföras Stockholmsregionen på exempelvis Helsingborgs, Örnsköldsviks eller Oskarshamns bekostnad? Jag behöver väl inte påpeka att centern självfallet svarar ja på den första frågan. Vi menar alltså att det höjda statsbidraget till Hanstabanan måste leda till att andra projekt inom Stockholms län måste utgå. Men vad anser företrädarna för utskottsmajoriteten? När jag nu har ordet vill jag även något kommentera socialdemokraternas reservation 4 angående länshuvudmän. Det framgår klart av vad jag tidigare sagt att väghållningsmedlen behövs till väghållningen. Några utökade användningsområden utöver regeringens förslag är inte möjliga. Att ta ifrån kommunen väghållningspengar för att sedan ge dessa till länshuvudmännen förefaller enbart klåfingrigt. Om kommunen vill satsa på kollektivtrafik, får man med regeringens förslag själv besluta om det. När det gäller det i motionen angivna exemplet med bussterminaler i Stockholmsområdet har detta problem redan lösts av utskottsmajoriteten. Jag vill också säga några ord beträffande reservation 1. Kurt Hugosson sade att det var drastiska försämringar av bidragen till spårbunden kollektivtrafik, som i stort sett bara förekommer i Stockholm. Jag vill återge vad utskottet skriver på s. 8 i betänkandet: ”Motionärernas förslag att höja bidragsprocenten för investeringar i spåranläggningar till 70 26 kan enligt utskottets mening inte genomföras utan en kraftig höjning av anslagsnivån om byggandet i små och medelstora kommuner skall kunna upprätthållas på nuvarande nivå. Utskottet avstyrker därför motionerna i denna del och tillstyrker regeringens förslag att statsbidrag skall kunna lämnas med 5096 av den bidragsgrundande kostnaden. Utskottet tillstyrker också förslaget att de tunnelbanor som omfattas av den s.k. Hörjelöverenskommelsen skall få bidrag enligt nu gällande bestämmelser.” Herr talman! Under hänvisning till vad jag nu anfört yrkar jag bifall till centerreservationen och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Hanstabanan ingår i dens.k. Hörjelöverenskommelsen, och den överenskommelsen fullföljer vi socialdemokrater. För det får vi också stöd från moderater och folkpartister. Men det innebär naturligtvis inte att övriga kommuner eller län skall behöva avstå från några medel till kommunal väghållning. Vad sedan gäller statsbidrag till investeringar i spårbundna anläggningar bör erinras om att den här propositionen har föregåtts av en utredning, ledd av den förutvarande kommunikationsministern Bo Turesson. Han föreslog att statsbidraget, som f. n. utgår med 50 96 men som i propositionen föreslås bli sänkt till 30 96, skulle öka till 70 96. Vi tycker att det var ett klokt förslag, som vi har ansett oss kunna stödja. Den linje som centerpartiet här företräder innebär en dramatisk sänkning av statsbidragen till den spårbundna kollektivtrafiken, inte bara i Stockholm utan även i Rune Torwalds hemkommun Göteborg.
Herr talman! Hanstabanan kan omöjligen ha ingått i Hörjelöverenskommelsen, eftersom Hansta vid den tidpunkten inte ens tillhörde Stockholms kommun, och det var ju ett avtal mellan Stockholms kommun och Stockholms län. I vad gäller dens.k. drastiska sänkningen av statsbidragen till spårbunden kollektivtrafik har vi i Göteborg andra regler för beräkningen av underlaget för statsbidragen. Därför är det inte fråga om någon drastisk sänkning. Däremot förnekar jag inte att det är en viss sänkning av statsbidragen till tunnelbanorna. Men varifrån skall herr Hugosson ta pengarna? Jo, de måste i så fall tas från andra kollektivtrafikprojekt eller vägprojekt inom den givna ramen.
Herr talman! Jag ber att få hänvisa till vår reservation nr 1, där vi klart understryker att en ökad bidragsgivning till kollektivtrafikanläggningar i storstadsområdena inte får medföra en minskad bidragsgivning till väginvesteringar utanför de stora tätorterna. Vi följer upp detta i reservation 5, där vi föreslår en ökning av anslaget med 25 milj.kr. Det är bara för Rune Torwald att läsa våra reservationer.
Herr talman! Jag vill bara notera att det är föga sannolikt att socialdemokraterna får något stöd för förslaget om en ökning med 25 milj.kr. Finns det friska pengar att stoppa in skulle naturligtvis förslaget kunna bifallas, men inom de nuvarande ramarna är det inte möjligt. Bara till Hanstabanan går det åt 60 milj.kr. Dessa pengar måste tas någonstans ifrån. När vi försvarar propositionen, konstaterar vi att det inte går att inom de givna ramarna ge ytterligare pengar till den spårbundna trafiken utan att inkräkta på något annat område.

Herr talman! Regeringens proposition 1981/82:133 om statsbidrag till kommunal vägoch gatuhållning m.m., vilken behandlas i trafikutskottets betänkande nr 34, innehåller en hel del förbättringar. Utskottet är, vågar jag påstå, mer enigt än vad de fem reservationer som är fogade till betänkandet kan ge sken av. När det gäller statsbidrag till investeringar i spårbunden kollektivtrafik vill såväl socialdemokraterna som vpk fastställa 70 26 som bidragsprocent från staten. Utskottsmajoriteten delar föredragande statsråds uppfattning att procentsatsen bör fastställas till 50. Här är väl den största skiljaktigheten i hela betänkandet. Herr talman! Jag tänker inte ta kammarens tid i anspråk för att gå närmare in på detaljer. Låt mig bara till Rune Torwald säga att frågan om utskottsmajoritetens skrivning om förlängningen av tunnelbanan från Akalla till Hansta togs med i betänkandet i klarläggande syfte. Eftersom risk finns att Hörjelöverenskommelsen kan tolkas olika, var det nödvändigt med de tre rader i betänkandet som lyder: ”I Hörjelöverenskommelsen bör enligt utskottets mening även innefattas den aktuella förlängningen av tunnelbanan från Akalla till Hansta. Vad utskottet nu anfört bör av riksdagen ges regeringen till känna.” Varifrån Rune Torwald har fått att detta skulle möjliggöra för Stockholmsregionen att tillgodogöra sig övriga landets bidragspengar kan jag inte förstå. Givetvis är avsikten att praxis precis som tidigare skall gälla, dvs. att fördelningen skall ske inom ramen för de medel som står till Stockholmsområdets förfogande.